Herr talman! Jag vill först betona att jag naturligtvis är angelägen om att skotertrafiken regleras, så att en ohämmad turism i den känsliga fjällvärlden inte stör naturen. Vad jag ömmar för i det här sammanhanget är ortsbefolkningen och dess möjligheter att vistas i sin egen hembygd. Ortsbefolkningen i de här mycket glest befolkade områdena är ju fjällbefolkningen. Den känner fjällen och kan visa den omsorg om naturen som är erforderlig. Vi är starkt beroende av denna ortsbefolkning för fjällräddningen. När turisterna kommer och ovana ger sig ut kan ju svåra olyckor inträffa, och då är det väldigt värdefullt att vi har en tränad ortsbefolkning som kan rycka in och undsätta. Jordbruksministern kommenterar inte förhållandet att olika tillämpningar av en sådan här bestämmelse gäller för olika delar av ortsbefolkningen. I praktiken har ju samerna fri rätt att köra med skoter, medan andra inte har 21 det. Och jag är som boende i ett dessa län med stort fjällområde oroad för en sådan här skärpning av motsättningarna mellan olika grupper inom ortsbefolkningen.
Herr talman! De olika uppfattningar om effekterna av terrängkörningslagen som redovisas f. n. gäller i första hand effekterna för fjällänen. Jag tycker därför inte att de exempel som Rune Torwald fört fram är särskilt relevanta för debatten. Vidare tycks Rune Torwald inte ha uppmärksammat att det skedde en översyn av tillämpningsföreskrifterna till terrängkörningslagen år 1978. När det gäller fjällräddningen är det uppenbart att ortsbefolkningens kännedom om terrängen är utomordentligt värdefull och att den bör tillvaratas. Mot nackdelen av en eventuellt försämrad lokalkännedom kan dock ställas en viss fördel också för fjällräddningstjänsten av skoterförbudet. Olyckstillbuden i de fall då det blir fel på skotern exempelvis synes rimligen komma att bli färre också bland ortsbefolkningen. Jag vill ytterligare understryka att det är min övertygelse att man inom ramen av den nu gällande terrängkörningslagen genom en översyn av tillämpningsföreskrifterna, när man får erfarenhet av lagens tillämpning, skall kunna komma till rätta med motsättningarna.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mycket. Låt mig bara konstatera att erfarenheterna inte har lett till någon översyn på de punkter som jag refererat till beträffande dispenser för tävlingsarrangemang och liknande. I övrigt delar jag Georg Anderssons uppfattning att det naturligtvis är allra värst för ortsbefolkningen. Fjällbefolkningen har genom terrängkörningslagen satts under förmyndare i en omfattning som i övriga Sverige bara gäller för dem som råkar bo i ett naturreservat. Det är orimligt att man i så stora delar av landet i princip blir t.o.m. hårdare reglerad än de som bor inom ett naturreservat, och därför hävdar jag med bestämdhet att det behövs en översyn för att ge ortsbefolkningen större möjligheter att röra sig fritt i sin egen hemtrakt.
Herr talman! Jordbruksministern säger att han har förhoppning om att man skall komma till rätta med problemen och att fjällräddningens behov skall kunna tillgodoses. Men vilka åtgärder avser då jordbruksministern att vidta för att lösa den konflikt som nu råder i stora delar av fjällvärlden just på detta område?
Herr talman! Man kan givetvis ha olika meningar om hur starkt skyddet bör vara mot skotertrafiken. För egen del vill jag framhålla att antalet skotrar fördubblats på fyra år — från kanske 30 000 i april 1975 till ca 60 000 i dag. Även om skoterkörning är tillåten över stora områden och längs många leder är trycket mot känsliga fjällområden starkt från skoterägare, såväl bland fjällborna som bland övrig befolkning. Fritidskörning utan samband med annan aktivitet bör därför tillåtas generellt för viss ortsbefolkning först om en sådan körning anses lämplig på grundval av lagens tillämpning under någon tid. Därmed har jag, herr talman, svarat på Georg Anderssons senaste fråga. Vi bör först se hur nu gällande lag kommer att verka och därefter bedöma om ändringar är motiverade.

Herr talman! Martin Segerstedt har frågat mig vad som hittills gjorts med anledning av riksdagens begäran om en översyn av möjligheterna att minska antalet falska larm till polisen och när den begärda översynen kan komma till stånd. Polisutredningen har i sitt nyligen avlämnade betänkande Polisen tagit upp frågan om falska larm. Utredningen har pekat på de stora kostnader som uppstår när polisen tvingas göra utryckningar på grund av sådana larm samt på behovet av att ställa upp skärpta krav på anläggningarnas funktionsduglighet, på periodvis återkommande översyn och på en genomgång av de instruktioner som f. n. gäller för personalen. Utredningen förordar att innehavaren av ett objekt som har anslutits till en larmstation åläggs att betala avgift enligt en taxa som i princip kan tänkas bygga bl.a. på antalet onödiga polisutryckningar till objektet i fråga. Betänkandet är nu föremål för remissbehandling. Mot bakgrund bl.a. av det riksdagsbeslut som Martin Segerstedt nämner i sin fråga och polisutredningens förslag pågår f. n. inom industridepartemen Yet, i samråd med justitiedepartementet, arbete på direktiv för en särskild utredare, som skall se över behovet av offentlig provning och kontroll av anordningar för teknisk övervakning. En första etapp i arbetet avses bli att undersöka och redovisa vilka omedelbara åtgärder som kan vidtas för att minska antalet falska larm till polisen. Jag beräknar att frågan om bemyndigande att tillkalla en sådan särskild utredare skall kunna anmälas för regeringen inom kort.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Riksdagen beslutade den 8 november 1978 att hos regeringen begära en översyn av möjligheferna att minska det stora antalet falska larm till polisen. Sedan dess har det nu gått snart sex månader. Vi har fått ny statistik som visar att problemet kvarstår och blir allt större. Det är anledningen till att jag ställt min fråga. Av justitieministerns svar framgår att denna översyn nu skall komma till stånd, och jag noterar det med tillfredsställelse. Det är dock ytterst angeläget att denna översyn sker med skyndsamhet, så att åtgärder kan sättas in utan onödigt dröjsmål. Som vi alla vet är arbetssituationen för polisen utomordentligt pressad. Dessa ständiga utryckningar på falska larm upplevs av personalen som meningslöst slöseri med mycket knappa resurser. Jag vill vidare uttala en förhoppning om att utredaren får direktiv som möjliggör en verkligt allsidig prövning av frågan, såväl av de tekniska faktorerna, som justitieministern nämner i svaret, som av de övriga faktorer som påverkar antalet larm. > Riksdagsbeslutet omfattar olika åtgärder som kan komma i fråga, bl.a. en översyn av de instruktioner som gäller för handhavandet av larmsystemen och en förutsättningslös prövning av möjligheterna att avgiftsbelägga utryckningarna.
Herr talman! Jag vill gärna förklara att i de direktiv som kommer att lämnas till utredaren kommer givetvis en hänvisning att göras till riksdagsutskottet beträffande de punkter som det är särskilt angeläget att utreda.

Herr talman! Åke Green har frågat socialministern vilka åtgärder han är beredd att vidtaga för att centrala bedömningsnämnden för dammlunga skall få de resurser som erfordras för att nämnden snabbare skall kunna utföra sitt uppdrag. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag har naturligtvis samma uppfattning som Åke Green i fråga om vikten av att så snabbt som möjligt ge besked till dem som genomgått lungröntgenkontroll. Jag delar dessutom Åke Greens bedömning att handläggningstiderna vid centrala bedömningsnämnden är för långa. Problemet har emellertid också uppmärksammats av arbetarskyddsstyrelsen som tillsatte en arbetsgrupp för att överväga vilka åtgärder man behöver vidtaga för att det skall finnas erforderliga resurser för ett genomförande av kontrollen. I arbetsgruppen ingick bl.a. representanter för socialstyrelsen, SAF, LO och Landstingsförbundet. Arbetsgruppens rapport innehåller bl.a. Nr 130 förslag om att bedömningen av röntgenbilder inom silikoskontrollen skall Tisdagen den utföras inom länssjukvården samt att en regional bedömningsnämnd för 24 april 1979 dammlunga skall inrättas inom varje sjukvårdsregion. Förslagen gäller snarast frågor om organisation och funktion inom den offentliga hälsooch sjukvården. Styrelsen hemställde därför att rapporten skulle överlämnas till utredningen rörande företagshälsovården och den yrkesmedicinska verksamheten för beaktande. Detta har också skett. När det gäller att på kortare sikt åstadkomma förbättringar av nämndens kapacitet har jag inhämtat att det inom nämnden och arbetarskyddsstyrelsen övervägs förslag med detta syfte.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det är trevligt att kunna konstatera att vi den här gången är helt överens — det var vi inte förra gången jag ställde en fråga till Rolf Wirtén — och det vore förvånansvärt annars. Den nuvarande situationen i fråga om centrala bedömningsnämndens sätt att arbeta är, såvitt jag kan förstå, helt enkelt en medicinsk skandal. Nu får ju människor, som genom riktade hälsokontroller fått vetskap om att en lungskada eventuellt kan föreligga, gå och vänta ett helt år på att få ett definitivt besked. Var och en kan förstå att det måste innebära en kolossal psykisk press på dem som drabbas. Det är bara att hoppas att utredningen rörande företagshälsovården och den yrkesmedicinska verksamheten raskar på med sitt arbete, så att den här frågan kan lösas på lång sikt. I dag är det så att den expertis som man utnyttjar inom nämnden har detta arbete som en bisyssla. Det är, tycker jag, långtifrån tillfredsställande. Statsrådet säger också i sitt svar att man på kort sikt kan komma till rätta med problemet genom att man inom nämnden och arbetarskyddsstyrelsen överväger förslag som organisatoriskt och resursmässigt kan påskynda hela gången av denna verksamhet. Jag är tacksam för den sista meningen i svaret, där statsrådet säger att regeringen naturligtvis kommer att följa frågan med stor uppmärksamhet. Frågan är av så stor vikt att den förtjänar detta.
Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig vilka skäl som ligger bakom de nya bestämmelserna om AMU-elevernass.k. ea-dagar,ledighetsdagar för enskild angelägenhet, och om jag är villig att ompröva dessa. Så sent som för en månad sedan besvarade jag i denna kammare en liknande fråga av Nils Berndtson. Jag står fast vid den uppfattning som jag då gav uttryck för, nämligen att man så långt som möjligt skall försöka få till stånd jämstälidhet mellan de villkor som gäller vid förvärvsarbete och AMU-utbildningens villkor. AMS, som har utfärdat ifrågavarande föreskrifter, har sökt anpassa reglerna härefter. Jag vill slutligen liksom i det tidigare svaret erinra om att 1978 års semesterkommitté bl.a. har fått i uppdrag att undersöka om det är möjligt att lösa frågan om intjänande av semesterlön vid arbetsmarknadsutbildning. Innan kommittén har kommit med sina förslag är jag inte beredd att vidta några åtgärder på detta område.

Herr talman! På Oswald Söderqvists vägnar ber jag att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret.

Efter det att den här frågan var uppe till diskussion för en månad sedan, då svar lämnades till Nils Berndtson, har det som bekant förekommit strejker och protester emot de nya bestämmelserna vid AMU-centra över hela landet. Jag tror det är väsentligt att i detta sammanhang peka på att orsaken till det missnöje som finns är att det har blivit nya bestämmelser, eller i varje fall en ny praxis i fråga om tillämpningen av dessa regler för ledighet för AMU-elever. Det är alltså bakgrunden till detta missnöje. Ea-dagarna får numera inte tas ut under utbildningstid utan särskilda skäl, exempelvis dödsfall i familjen eller annan händelse av vikt, som det heter. Det har tyvärr i praktiken visat sig att när en elev, t.ex. invandrare eller småbarnsförälder, behöver besöka en myndighet i någon angelägenhet, som barnavårdscentral eller liknande, så är det förenat med svårigheter att erhålla ledighet. Då måste naturligtvis eleverna, och även jag, fråga sig varför denna försämring har skett. Har arbetsmarknadsministern någon uppfattning om anledningen att det har blivit så? Jag anser, med utgångspunkt i de uppgifter jag har kunnat inhämta, att det är ostridigt att det har skett en sådan försämring. Om arbetsmarknadsministern är överens med mig på den punkten kanske jag också kan få svar på en fråga, som jag vill formulera så här: Är arbetsmarknadsministern beredd att för vederbörande myndigheter söka klargöra att man skall ha en mycket generös tolkning, vilket egentligen sammanfaller med vad arbetsmarknadsministern har sagt här i sitt svar?
Herr talman! Jag diskuterade denna fråga ingående för en månad sedan, och vad jag sade då har jag ingen anledning att ändra på. Jag angav en klar inriktning för det fortsatta utredningsarbetet, och det skall nu få löpa vidare i den kommitté som har fått uppdraget. När det gäller det Tore Claeson säger om AMU-elevernas reaktioner, så tror jag att Tore Claeson väl vet att de nya bestämmelserna var planerade redan när debatten fördes här i kammaren föregående gång. Det var fastställt i en skrivelse som inlämnades dagen innan Nils Berndtson och jag förde debatten. Det är ju inte så märkligt att man har fullföljt vad man där sade. När Tore Claeson påstår att det har skett försämringar så menar jag att han har fel. Man har faktiskt från AMS sida i de instruktioner som är givna försökt anpassa sig till arbetslivets villkor i stort och möjliggöra för eleverna att bättre utnyttja ledighetsdagarna för enskilda angelägenheter till rekreation. Vad beträffar det som Tore Claeson tog upp senast, om svårigheter att få ledigt vid speciella tillfällen då det är motiverat att begära tjänstledighet för enskilda angelägenheter, så har AMS efter den förra debatten här i kammaren vidgat möjligheterna att ge permission. Jag tror att man här har tagit ett steg i rätt riktning, och i den riktning som Tore Claeson efterlyser.
Herr talman! Jag vill då uttrycka den förhoppningen, i anslutning till det som Rolf Wirtén senast sade, att man nu verkligen i praktiken blir litet generösare i tillämpningen av ledighet för dessa ea-dagar.

Men jag är rätt tillfredsställd och nöjd med svaret, och jag hoppas att detta besked nu tränger ut till samtliga AMU-centra och att vi får en förbättring till stånd. Jag tackar än en gång för beskedet.

Herr talman! Svea Wiklund har frågat mig om det är en riktig tolkning av bestämmelserna i lagen om allmän försäkring att förälder, vars barn deltar i kyrkans förskola, inte skall få föräldrapenning vid besök i förskolan. inom samhällets barnomsorg i vilken barnet deltar. Denna rätt till ersättning och ledighet har föräldrarna inom ramen för rätten till föräldrapenning för tillfällig vård av barn. Regeringen har i proposition 1978/79:168 om föräldrautbildning och förbättringar av föräldraförsäkringen bl.a. föreslagit att rätten till ekonomisk erättning vid besök i förskoleverksamheten i framtiden skall tillgodoses inom ramen för rätten till särskild föräldrapenning. Föräldrarna föreslås få frihet att själva avgöra hur många av dessa ersättningsdagar de vill använda för besök i samhällets förskoleverksamhet. Ersättningsdagarna kan också användas för att tillsammans med barnen delta exempelvis i kyrkans förskola. Den bestämmelse i lagen om allmän försäkring som Svea Wiklund pekar på kommer således att försvinna, om riksdagen bifaller regeringens förslag. Enbart när det gäller varseltidens längd och periodberäkningen kommer vissa särregler att finnas kvar i lagen om rätt till ledighet för vård av barn m.m., för deltagande i föräldrautbildning och för besök i förskoleverksamhet inom samhällets barnomsorg, en skillnad som torde ha begränsad praktisk betydelse.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, som jag uppfattar som mycket positivt. Jag beklagar att jag inte har iakttagit vad regeringen föreslagit i den proposition som socialministern hänvisar till, men med tanke på den mängd av propositioner som riksdagen presenterats är det kanske förklarligt att denna förbigått mig, om det inte är så att propositionen lagts fram sedan frågan ställdes. I lagen om allmän försäkring 4 kap. 8§ punkten 4 sägs det klart ut att förälder har rätt till föräldrapenning vid besök under en dag i förskoleverksamhet inom samhällets barnomsorg i vilken barnet deltar. Detta har varit föremål för en myckenhet av diskussion och hårklyverier. Vad skall betraktas som samhällets barnomsorg? Det jag berört i min fråga gäller kyrkans förskola, och också kyrkan är ju än så länge samhällets. Då borde det vara så — och jag är glad för att det kommer att bli en ändring härvidlag — att föräldrar som anser att de vill ha sina barn i kyrkans förskola skall ha samma förmån som andra föräldrar. Vad som föranlett mig att ställa den här frågan är ett konkret exempel från verkligheten, där en förälder till ett barn som är klent och som börjat i den vanliga förskolan av barnpsykiater uppmanats att med tanke på barnets hälsa flytta över barnet till kyrkans förskola. Barngrupperna där var så mycket mindre, och man räknade med att det skulle bli lugnare för barnet. Den här föräldern fick inte samma förmåner som andra föräldrar när hon vände sig till försäkringskassan, och det är att beklaga. Jag känner väl till vad som sägs i det här avseendet i lagen om allmän försäkring, och jag är mycket glad över att den bestämmelse jag pekat på nu är på väg att försvinna, för jag är övertygad om att detta kommer att bli riksdagens beslut.

Herr talman! Jag vill först be herr talmannen och frågeställaren om ursäkt för att jag missade den tidigare utsatta tiden för besvarandet av denna fråga. Oswald Söderqvist har frågat mig om investeringar kommer att göras eller fortsatta undersökningar kommer att pågå för projekt avseende hetvattenöverföring från kärnkraftverk, även om beslutet om kärnkraft i Sverige skjuts på framtiden. Vissa utredningar pågår för att närmare klargöra om tekniska och ekonomiska förutsättningar finns för att överföra hetvatten från kärnkraftverk till storstadsområden. Detta utredningsarbete innebär självfallet inte några bindningar för framtiden. Några investeringar i projekt av detta slag bör inte göras, förrän riksdagen fattat beslut om kärnkraftens roll i landets framtida energiförsörjning.

Herr talman! Jag tackar för svaret på Oswald Söderqvists fråga, vilket jag tar emot på grund av hans förhinder. Frågan är ju synnerligen aktuell mot bakgrund av de senaste veckornas diskussioner och ställningstaganden angående kärnkraften. Vpk har som bekant både tidigare och nu hävdat att vi bör undvika beslut som låser fast oss vid ett framtida atomkraftsberoende. Risken för ett sådant beroende är emellertid mycket stor med den inriktning av energipolitiken som regeringen har föreslagit. Oavsett vilket antal reaktorer vi har i drift under de närmaste åren, blir det svårt — med de stora investeringarna i eldistribution och inte minst i hetvattenledningar från kärnkraftverken — att säga nej tili fortsatta satsningar på atomkraft. I förlängningen av sådana låsningar, som 800-kilovoltsledningar och hetvattenledningar för fjärrvärmeproduktion från exempelvis Forsmark till Stockholm och Uppsala utgör, finns det efter år 2000 bridreaktorer med bl.a. oerhört mycket större säkerhetsrisker. Spörsmålet om investeringar för planerna på hetvattenledningar, som berörs i den senare delen av frågesvaret, är av intresse också därför att det även handlar om undersökningsoch projekteringskostnader av betydande omfattning. Erfarenhetsmåssigt vet vi att det kan bli svårare att stoppa sådana här planer sedan stora kostnader har lagts ned. Det blir lättare att motivera en fortsättning. I folkpartiregeringens riktlinjer för energipolitiken talas det om att en hetvattenledning från Forsmark kan innebära en ökning av flexibiliteten i en framtid då kärnkraftverket tjänat ut. I sammanhanget nämns kol som en möjlig ersättning, kanske föratt motivera de mycket stora kostnaderna och de långa avskrivningstider detta måste föra med sig, avskrivningstider som troligen blir längre än vad kärnkraftsoptimisterna kan göra realistiska, om man kopplar dem till den tid som kärnkraftverket kan fungera. En väsentlig ökning av kolanvändningen bör över huvud taget inte ske med hänsyn till dess negativa miljöeffekter. I varje fall bör inte den nivå överskridas som har angetts i energikommissionens B-alternativ. Man måste nu fråga sig vad regeringen menar. Tänker man sig en hetvattenledning från ett Forsmark baserat på kol sedan kärnkraften stoppats eller tjänat ut? Skall vi få ett nytt monument typ Marviken? Och vilka är dessa ”vissa utredningar” som pågår och av vilken omfattning är de? Betyder det att möjligheterna fortfarande hålls öppna för att senare utföra Forsmarksanläggningen för avtappning av värme till fjärrvärmenät i Uppsala och Stockholm — för att nu återge den närmast föregående energiministerns besked i denna kammare för ungefär ett år sedan?
Herr talman! Innebörden av regeringens hållning är att handlingsfriheten skall bevaras men att inga beslut om hetvattenledningar bör fattas, innan riksdagen har fattat sitt långsiktiga energibeslut rörande kärnkraftens framtida roll i den svenska energiförsörjningen.
Herr talman! Även jag har fattat detta, men kvar står frågan vilka utredningar som pågår, vilken omfattning de har och vad de egentligen syftar till.

Herr talman!

Herr talman! I den första rond av årets dechargedebatt som konstitutionsutskottets vice ordförande nyss inlett behandlas betänkandets punkter 1-6. För min del skall jag strängt hålla mig till dem enligt den överenskommelse som träffats mellan partierna. Övriga ärenden kommer upp under de avsnitt i vilka de återfinns i betänkandet och kommer att behandlas av kommande talare. Redogörelsen för proceduren i samband med regeringsskiftet i oktober 1978 har sitt givna intresse. Den föranleder inget uttalande från utskottets sida. Parentetiskt skulle man kunna göra den kommentaren att det mest sensationella i sammanhanget var att ett regeringsskifte kom till stånd under fjolåret och resulterade i den nuvarande regeringen med dess svaga mandatunderlag. Ej heller den lämnade redovisningen av den nya regeringens sammansättning samt vissa förändringar inom regeringskansliet har gett utskottet anledning till något uttalande. Frågan om regeringens remittering av lagförslag till lagrådet har en följd av år tilldragit sig utskottets intresse. Särskilt från moderat håll har därvid understrukits lagrådsgranskningens stora värde som skydd för rättssäkerhetsintresset och för enhetlighet, konsekvens och klarhet i rättssystemet. Det är därför som med stor tillfredsställelse konstateras att regeringen i en särskild proposition, 1978/79:195, om förstärkt skydd för frioch rättigheter m.m. föreslagit en förstärkning av lagrådsgranskningen. Denna proposition kommer senare att behandlas av kammaren. Utskottet har i år funnit skäl att särskilt uppehålla sig vid frågan om nuvarande förfarande vid lagrådsgranskningen. De kritiska synpunkter som utskottet därvid anfört vill jag kraftigt understryka. Det finns all anledning att i alla sammanhang hävda lagrådets ställning enligt regeringsformen som ett i förhållande till regeringen självständigt granskningsorgan. Utskottets vice ordförande har nyss här också berört utskottets granskning av propositionsavlämnandet. Även den frågan har varit ständigt återkommande i konstitutionsutskottets dechargebetänkande. Detta är helt naturligt, då den är av central betydelse för riksdagsarbetet och då under senare år konstaterats en anhopning av propositioner till sista dagarna av de olika propositionstiderna. Dessa brister har påtalats en följd av år men tydligen förgäves. I år upplevs situationen som värre än någonsin. Ett enigt konstitutionsutskott betecknar den som synnerligen otillfredsställande och kräver kraftfulla åtgärder från regeringens sida för att få en bättring till stånd. Från moderat håll har vi hårt kritiserat regeringens försummelser i fråga om propositionsavlämnandet, vilka omöjliggjort en ordentlig planering av riks dagsarbetet. Regeringens metod att informera massmedia före riksdagen är också förtjänt av hård kritik. Jag vill starkt understryka detta. Dagens situation här i riksdagen bör mana till besinning, då den enligt min uppfattning på ett allvarligt sätt undergräver riksdagens anseende. Så några ord om den också årligen återkommande frågan om utgivningen av Svensk författningssamling, där granskningen som vanligt främst inriktats på vilken tid som förflutit mellan kungörandet, dvs. utkomstdagen från trycket, och ikraftträdandet. Fjolårets granskning föranledde konstitutionsutskottet att än en gång understryka vikten av att allmänhetens berättigade informationskrav tillgodosågs genom tillräcklig sådan tid. Med beklagande måste nu konstateras att situationen inte blivit bättre. I årets granskningsbetänkande noteras nämligen bl.a. att i fjol nästan en fjärdedel av författningarna utkommit sju dagar eller kortare tid från ikraftträdandet och inte mindre än 17 författningar efter ikraftträdandet. Detta kunde med rätta betecknas som upprörande. Ett enigt konstitutionsutskott är emellertid mildare i sin formulering. Enligt utskottets mening kan förhållandet ej anses tillfredsställande, varför utskottet ”förutsätter, att man inom regeringskansliet ökar ansträngningarna att följa de rekommendationer som år 1976 utfärdades av statsrådsberedningen, att en tidrymd av 2 veckor mellan utkomstdagen och ikraftträdandet i princip skall betraktas som en minimitid”. Herr talman! Detta torde vara det minsta man kan begära. Av värde är emellertid att det är ett enigt konstitutionsutskott som står bakom de uttalanden som görs på denna punkt liksom på övriga punkter i det avsnitt i granskningsbetänkandet som vi just nu behandlar här i kammaren.

Herr talman! Vi har ju ytterligare en gång begåvats med en diger lunta från konstitutionsutskottet innehållande en granskning av regeringens förehavanden. Man kan givetvis fråga sig vad granskningen har för betydelse i detta sammanhang med tanke på att den skall genomföras ur konstitutionella synpunkter och inte utifrån partipolitiska värderingar.

Man måste mot denna bakgrund ifrågasätta, om den typ av granskning som äger rum är den mest värdefulla som kan tänkas och om granskningen över huvud taget skall genomföras på det sätt som nu sker. Vi har dock inte hittat något bättre system än det nuvarande att bedriva granskningen på. Därför har vi nu att ta ställning till ett granskningsbetänkande med ett antal reservationer, som i stor utsträckning snarare går in på sakfrågorna än den rent konstitutionella aspekten av ärendenas behandling. Man kan i detta sammanhang fråga sig, om granskningen skulle kunna genomföras på något annat sätt för undvikande av att den får en partipolitisk prägel och för att i stället få till stånd en mera objektiv juridisk bedömning. Men det är kanske så att man då inte lika lätt kan komma fram till olika vinklingar av frågorna. I de reservationer som fogats vid betänkandet har man inte gjort några större påpekanden av konstitutionell natur. Man gör där i stället olika former av värderingar i sakfrågorna och anger möjligen på vilket annat sätt man skulle ha velat få dem lösta. Härigenom får vi i efterhand något av en allmänpolitisk debatt med anledning av granskningsbetänkandet. Samtidigt tror jag att det är viktigt att slå fast en sak. Vi har tidigare varit vana vid att den som i dag företrätt reservanterna och andra socialdemokrater har brukat företräda ett slags ofelbarhetsprincip i detta sammanhang. När någon försökte hitta ett och annat fel på de socialdemokratiska regeringarna kunde man icke erkänna att det fanns några skäl att anföra för en annan behandling än den som blivit fallet. Man har nu på det hållet bytt sida och sagt sig, att det finns ett och annat att peka på. Jag tror det är viktigt att slå fast att ingen är ofelbar — visst kunde ett och annat ärende ha handlagts något annorlunda. Men det intressanta är att ledamöterna bakom de åtta reservationer jag här närmast tänker på inte har lyckats hitta några direkta konstitutionella felaktigheter. Vad de pekar på är, som jag redan har sagt, sakfrågor och hur man hade kunnat behandla dem på annorlunda sätt. Det blir alltså något av en allmänpolitisk debatt i efterhand. Hilding Johansson tog upp frågan om regeringsförfall, både i vad gäller den nuvarande regeringen och tidigare regeringar. Han menade att regeringen i varje läge är den instans som skall lägga fram förslagen och att riksdagen sedan bara skall vara något slags transportkompani, som fastställer förslagen. Jag tror att det var en ganska intressant tankegång som Hilding Johansson påbörjade men inte fullföljde när han hänvisade till C.G.

Att regeringen inte av missriktad prestige till varje pris ser till att enbart få igenom egna förslag utan är öppen för diskussioner, för att med olika grupper kunna lösa olika samhällsproblem i största samförstånd för alla människors bästa, tycker jag är något som man inte skall kritisera. Snarare skall parlamentet vara tacksamt för att man i regeringskretsen har en så öppen attityd.

Jag tror att det är viktigt att även majoritetsregeringar i högre grad präglas av denna form av öppenhet för samförståndslösningar. En av de finaste sakerna i en minoritetsregering är att man lär sig ta hänsyn till olika grupper för att bedriva en politik som är bra för hela svenska folket — i stället för att ena halvan av svenska folket gång efter annan år efter år skall köra över den andra halvan. Vi har ändå ett samhälle där vi måste samverka. Herr talman! De avsnitt som vi här har att direkt behandla, de sex första punkterna, har i viss mån redan behandlats, och det har anlagts synpunkter på dem. Dessa avsnitt avser bl.a. regeringsskiftet, regeringens sammansättning och dess regeringskansli samt lagrådet; det sistnämnda både i vad gäller samarbetet med regeringen och dess funktion som självständigt granskningsorgan.

Lagrådet är ändå till för att ge synpunkter och göra en granskning. Men avgörande ändringar bör inte göras i en proposition efter avlämnandet till lagrådet. Att lagrådet tidigt har en möjlighet att påbörja arbetet och från början få med sina synpunkter tror jag är någonting väsentligt som man inte skall underskatta. När det gäller avsnittet 4, Propositionsavlämnandet till riksdagen, så är det ju ett kärt ämne för parlamentet att tala om att regeringarna missköter sig på denna punkt. Detta har vi haft anledning att göra under många år. I det sammanhanget säger utskottet också: ”Särskilt oroande är det enligt utskottet att problemen, trots upprepade påpekanden från riksdagens sida, snarast accentuerats under senare år.” Det är alltså ingenting nypåkommet, utan det är vad vi nu på kort tid har kunnat uppleva att tre regeringar gjort. Man har kommit alltför sent och alltför hopklumpat med propositioner till riksdagen, vilket givetvis betyder en och annan svårighet i arbetet. Å andra sidan kan man inte bortse från att ett regeringsskifte också för regeringen innebär ett förskjutande av tiden för framarbetandet av propositionerna. Av det skälet måste man ändå säga att regeringen på en ganska kort tid har lyckats få fram mycket gedigna propositioner, som har gett en klar bild av sakfrågorna. Men givetvis är det angeläget för parlamentet att se till att man — från vilken regering det vara må — skall få fram propositionerna så snabbt som möjligt, så att arbetsfördelningen blir så jämn som möjligt. Dessutom tas i granskningsbetänkandet upp utgivningen av Svensk författningssamling. Där måste det slås fast att det är viktigt att lagar kommer ut i tryck innan de träder i kraft, så att man får tillgång till dem för informationens skull. Ett annat avsnitt gäller regeringens behandling av riksdagens skrivelser. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till förslagen i konstitutionsutskottets betänkande nr 30 på alla punkter.

Herr talman! Utskottets granskningsbetänkande brukar vara ett omfattande aktstycke. I bilagedelarna brukar man också finna en hel del nyttiga sammanställningar, som inte finns tillgängliga på annat sätt. Båda dessa förhållanden gäller även i år. Vad beträffar den senare saken tänker jag särskilt på den ingående undersökning av tillämpningen av medbestämmandelagen vid beredning av regeringsärenden som utskottet har gjort. Den upptar ett sextiotal sidor i betänkandet, och den som gör sig mödan att läsa igenom dessa får en god bild av hur det går till på det här snåriga området. Detta är naturligtvis en fråga som är känslig ur den politiska demokratins synpunkt och en fråga som diskuterats livligt. Avsnittet kommer att beröras också i den följande debatten, varför jag här nöjer mig med att konstatera två saker. Den ena är att man efter vissa inkörningssvårigheter tydligen kunnat komma fram till en ordning som accepterats av såväl fackliga organisationer som regeringen och som i varje fall inte inneburit några allvarliga reella störningar av den politiska suveräniteten. Det andra som jag vill understryka är att utskottet betonar att det kommer att följa utvecklingen på det här området med uppmärksamhet även i fortsättningen. Det är synnerligen angeläget att så sker. Vad gäller utskottets granskning i stort kan man konstatera att det inte är några sensationella avslöjanden som utskottet kunnat vaska fram. I långa stycken är utskottet enigt i sina bedömningar, och i de fall där utskottet delat sig rör det sig i reservationerna inte heller om några särskilt allvarliga förslag till prickningar av ansvariga statsråd, även om Hilding Johansson i sitt inledningsanförande med berömvärd energi försökte att ”poppa upp” dessa förslag. Det är naturligtvis bra att det är på det sättet — nu avser jag inte uppoppningen utan svårigheten att hitta allvarliga anmärkningar mot statsråden. Detta visar ju att det fungerar förhållandevis hyggligt. Det visar kanhända också att utskottets granskning har en god preventiv effekt. Regeringens ledamöter vet att utskottets argusögon kommer att syna deras handlingar i efterhand. Bland de ärenden som den här första debattrundan skall svepa över finns en redovisning av den formella gången vid regeringskrisens lösning i oktober 1978. Utskottet hade en liknande redovisning efter 1976 års regeringsskifte och har således numera grundlagt en tradition. Genomgången visar att grundlagens nya bestämmelser fungerade tillfredsställande även andra gången de sattes på prov. Någon mer omfattande kritik av gällande regler har heller inte framförts i den allmänna debatten. Men det föreligger några motioner i konstitutionsutskottet med krav på vissa ändringar, som utskottet får anledning att fundera på till hösten i samband med andra grundlagsändringsförslag som inte har direkt med regeringsskiften att göra. Ett par av förslagen gäller regeringens skyldighet att avgå i samband med val — vilket vanligen gäller utomlands. Dramatiken kring regeringsskiftet låg således i huvudsak på andra plan, även om grundlagens bestämmelser var det nav omkring vilket en del av det dramatiska händelseförloppet vreds. Till de många märkliga turer som åtminstone hade viss beröring med grundlagsbestämmelserna hörde Olof Palmes begäran att få bilda regering enbart för att få anordna nyval. Hans regering skulle ha bara den uppgiften, påstod nämligen Olof Palme. Han tänkte sig således att han och ett antal socialdemokratiska statsråd skulle sitta på taburetterna i tre månader och enbart rulla tummarna i väntan på valets utgång. Bland många konstiga utspel under den här tiden är detta ett som fortfarande fyller mig med konstitutionell förundran. Även i övrigt minns man naturligtvis ett och annat. Till detta hör den ruggiga presskampanj som fördes mot centern fram till regeringsskiftet och som väl inte tonat ut ännu. Den lär nog vara det bedrövligaste som förekommit i svensk presshistoria alltsedan attackerna mot Karl Staaff på 1910-talet. När jag inför den här debatten ånyo bläddrade igenom pressklippen tänkte jag: Arma folk, som kanske inbillade sig att detta var saklig information. Hetskampanj är det rätta ordet. Trepartiregeringen föll — helt i onödan, har det visat sig. Men Ola Ullsten och folkpartiet, Gösta Bohman och moderaterna ville ju ha det så. Moderaterna trodde att de skulle få fortsätta att regera utan centern. Så blev det ju inte, efter diverse turer. Men Ola Ullsten och folkpartiet fick det som de planerat och är ju att gratulera till detta mästerskap i fiffighet, som så livligt applåderades av den s.k. oberoende liberala pressen. Vi har fått en svag regering, som är stark enbart i de liberala redaktörernas ledarspalter. Regeringen föll, och det var illa. Det hade varit till fördel för landet om regeringen suttit kvar. I de flesta avseeenden skötte sig trepartiregeringen utmärkt. Hilding Johanssons allmänna lamentationer över regeringsmaktens förfall under trepartiregeringen var för den skull helt obefogade. Någon särskild form av parlamentarism, som han ville ha det till, var det ju inte som tillämpades under den tiden. Men regeringen föll därför att folkpartiet och moderaterna i slutrundan inte kunde gå med på centerns krav på folkomröstning i atomkraftsfrågan, trots att detta var en lösning som var angiven i 1976 års regeringsöverenskommelse. Om man gjort det hade regeringen suttit kvar. Men nu, när socialdemokraterna härförleden plötsligt gjorde 1970-talets politiska saltomortal, var moderaterna genast beredda att på nolltid följa efter. Valtaktik, sade Gösta Bohman, men han tillade att moderaterna genast var beredda att ansluta sig. Ola Ullsten behövde inte mer än någon timmes kval för att komma till insikt om folkomröstningens förträfflighet. Tänk om det funnits något av denna friska beslutsamhet i oktober 1978. Då hade trepartiregeringen fortfarande regerat landet i hela folkets intresse, men då var folkpartiets och moderaternas intresse att knäcka regeringen större. Det var i sanning en skön statsmannakonst! Men, vilket jag började med att konstatera, regeringsformens bestämmelser visade sig fungera så att även en helt onödig regeringskris kunde lösas. Det är tryggt att veta. Ett annat avsnitt som behandlas i inledningen gäller lagrådsgranskningen. Vi har inte tagit upp den så ingående den här gången. Det beror inte på att frågan blivit mindre viktig utan på att det föreligger en proposition, på grundval av ett utredningsbetänkande, med ganska genomgripande förslag till ändringar av lagrådsinstitutet. När dessa förslag är genomförda hoppas vi att ordningen blir bättre vad gäller lagrådsgranskningen. Man kan konstatera att det inte är tillfredsställande att lagrådsgranskningen skall vara beroende av om regeringen anser sig ha bråttom eller ej. I årets propositionsskörd kan vit.ex. notera att den ur lagteknisk synpunkt knepiga propositionen om partssammansatta organ i kommunerna inte varit lagrådsgranskad. Propositionsavlämnandet behandlas i ett särskilt avsnitt. Utskottet har förmanat regering efter regering att hålla sig till de bestämmelser som finns. Det är att märka att utöver de i riksdagsordningen angivna tidsgränserna finns i riksdagsordningens 3 kap. 5 § en allmän anmodan till regeringen att avlämna sina propositioner på sådana tider att anhopning av arbete hos riksdagen förebyggs. Riksdagsordningens bestämmelser och konstitutionsutskottets anmärkningar har dock klingat ohörda av regering efter regering. I år har anhopningen varit om möjligt värre än tidigare, vilket ger riksdagen en mycket svår arbetssituation under slutskedet. Folkpartiregeringen har också tillämpat den egendomliga metoden att lägga fram propositionerna i massmedia veckor innan de kommit riksdagen och dess ledamöter till handa. Det är väl för att man i fred velat suga på det man uppfattat som goda karameller. Ingen har kunnat gå i omedelbar polemik, eftersom propositionernas innehåll inte varit känt för riksdagens ledamöter. Detta är naturligtvis ett oskick och en grov sidvördnad gentemot riksdagen. Men det är kanske inte så förvånande med tanke på den regering vi har. En del ledamöter har begärt att vi skall skärpa lagstiftningen om propositionsavlämnandet för att den vägen få till stånd en bättre ordning. Det är lättare sagt än gjort. Vi har redan regler och anvisningar; kruxet är att de inte följs. Riksdagen kan inte gärna helt förbjuda regeringen att lägga fram propositioner vid vissa tider på året. Ibland är det t.o.m. av allmänt intresse att en proposition läggs fram även om det är mycket sent. Vad riksdagen kan göra är naturligtvis att gå in för att skjuta upp behandlingen av propositioner från t.ex. vår till höst, men inte heller det är enligt min mening någon tillfredsställande lösning. Helst borde varje riksmöte göra rent bord med sina ärenden. Det man kan begära är att tillkommande regeringar verkligen på ett helt annat sätt än hittills bemödar sig om att följa riksdagsordningens anda och mening. Därmed kan ordningen bli bättre än nu. Bra kommer det helt säkert inte att bli förrän vi lägger om arbetet i riksdagen på det sätt som jag många gånger, senast förra veckan, pläderat för.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

Herr talman! I gällande grundlag fastslås: ”Konstitutionsutskottet skall granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.” Vidare sägs: ”Det åligger konstitutionsutskottet att när skäl föreligger till det, dock minst en gång om året, meddela riksdagen vad utskottet vid sin granskning har funnit förtjäna uppmärksamhet. Riksdagen kan med anledning därav göra framställning till regeringen.” Jag har funnit anledning att erinra om vad som i kapitlet Kontrollmakten i gällande grundlag åläggs riksdagens konstitutionsutskott, bl.a. för att markera nödvändigheten av en lösning av frågan om partiernas utskottsrepresentation. Det är nödvändigt att alla partier som passerat den gällande fyraprocentsspärren och blivit representerade i riksdagen får möjlighet att delta i det beredningsarbete som utförs i utskotten. Och det är särskilt motiverat att alla partier kan delta i riksdagens granskningsarbete, som enligt grundlagen utövas av konstitutionsutskottet. Nu är denna möjlighet inskränkt för vänsterpartiet kommunisterna genom att partiets företrädare på suppleantplats inte har möjlighet att, genom reservationer, framföra andra meningar än utskottsmajoritetens. Samtidigt som jag framför kritik mot denna begränsning vill jag framhålla att utskottets kansli på ett oklanderligt sätt tagit fram material i de frågor som vi från vpk anmält till granskning. Utskottet har också möjliggjort en utfrågning i ett av dessa ärenden. Min kritik riktar sig sålunda inte mot utskottets handläggning av ärendena utan mot en orimlig ordning för utskottsarbetet, som inte ger alla partier lika möjligheter. Det är nödvändigt att en ändring kommer till stånd. Årets granskningsbetänkande är mycket omfattande, vilket inte är onaturligt med tanke på situationen i fråga om regeringsinnehavet. Skälen att granska regeringen har inte minskat efter 1976 års val. Och utöver den reguljära granskningen har tillkommit behovet av att granska vissa företeelser i samband med regeringsskiftena. De politiska säregenheter som förekom vid tillkomsten av den nuvarande regeringen får väljarna granska. Redan förra året fann vi anledning att från vpk fästa uppmärksamhet på följderna av ”sidbytet” i fråga om regeringsinnehavet. Medan socialdemokraterna i utskottet tidigare försvarade det mesta av vad dåvarande regering och statsråd företog sig, intar de nu rollen av regeringskritiker.

Två frågor, till vilka vi återkommer under särskilda rubriker, har vpk begärt att utskottet särskilt skulle granska. Det gäller för det första statsminister Ola Ullstens utnämning av statsråd, vilka genom aktieinnehav hade bindningar till företagsintressen inom vederbörandes ämnesområden. Försvarsministerns innehav av aktier i militärindustriföretag har tilldragit sig särskild uppmärksamhet, men också exempelvis industriministerns aktieinneHav kan vara av intresse. Det gäller för det andra regeringens kontroll av säkerhetspolisens verksamhet. Flera skäl har funnits att ifrågasätta om verksamheten följer gällande bestämmelser och regeringens kontroll av säpo. Till de faktiska frågeställningarna återkommer vi emellertid längre fram under debatten. Olika talare från vänsterpartiet kommunisterna kommer f. ö. att gå in i debatten även i andra frågor som varit föremål för utskottets granskning. Det gäller bl.a. handläggningen av B3LA-ärendet, som jag för övrigt riktade uppmärksamheten på i samband med förra årets granskningsdebatt. Under det avsnitt som nu behandlas finns ett ärende som jag vill ta upp särskilt, nämligen propositionsavlämnandet till riksdagen. Detta är något av en följetong. Varje år påtalar konstitutionsutskottet och riksdagen det otillfredsställande i att anhopningen av propositioner är så stor i slutet av propositionstiderna att rimliga möjligheter för riksdagen att granska regeringens förslag knappast finns. Detta problem uppmärksammades nyligen också av arbetsformsutredningen. Problemen har accentuerats under senare år, påpekar konstitutionsutskottet i år. Redovisad statistik ger belägg för detta. Det är ganska märkligt att trepartiregeringen — som i så hög grad präglades av handlingsförlamning — likväl lyckades åstadkomma en så stor anhopning av propositioner sista veckan och sista dagen. Jag anser det riktigt att utskottet utsträckt granskningen till att beröra den aktuella situationen i år. Det är inte oviktigt att se hur detta utvecklats efter det senaste regeringsskiftet. Nu är det om möjligt bedrövligare än någonsin. Nu drabbas riksdagen av folkpartiregeringens flåsande iver att framstå som handlingskraftig. Riksdagsledamöternas möjligheter att granska propositionerna och väcka motioner har starkt begränsats. Utskottet uttalar att kraftfulla ansträngningar nu måste göras från regeringens sida för att få till stånd en ordning för propositionsavlämnandet som möjliggör en utjämning och en bättre planering av riksdagens arbete, främst under vårarna. I detta kan man instämma. Det återstår att se om resultatet blir bättre i fortsättningen än hittills. Till avsnitten 1-6 har jag, herr talman, inga särskilda yrkanden.

Herr talman! Hilding Johansson slog fast ett par oomtvistliga sanningar i sitt anförande. Parlamentarismen är inskriven i grundlagen, framhöll han. Det håller jag med om. Han sade också att regeringen Fälldin föll. Även det håller jag med om. Det var jag inne på i mitt anförande. Jag kan emellertid inte inse att den omständigheten att regeringen Fälldin föll i och för sig skulle vara något brott mot parlamentarismens princip eller innebära att man tillämpar något slags ny parlamentarism. Man får nästan det intrycket när man hör Hilding Johansson, att om parlamentarism skall tillämpas på ett anständigt, hederligt och korrekt sätt i enlighet med all doktrin, skall det vara en socialdemokratisk enpartiregering. Någon annan typ av parlamentarism tycks inte Hilding Johansson ha någon som helst förståelse för. Man kan givetvis säga att den minoritetsregering som nu sitter inte är någon lycklig lösning. Det tycker inte heller jag. Det var helt onödigt att vi hamnade i den situationen. Det har jag redovisat tidigare. Vi kunde ju fortfarande ha haft en trepartiregering med majoritet i riksdagen, om det funnits litet god vilja hos moderater och folkpartister. Men jag vill erinra Hilding Johansson om att socialdemokraterna ju på ett mycket verksamt sätt bidrog till att den nuvarande regeringen kom till.
Herr talman! När man lyssnar till Hilding Johanssons undervisning om parlamentarism, märker man att han drar vissa slutsatser, som han kanske inte borde ha dragit om han hade lärt sig att höra på vad jag säger, nämligen att det i olika lägen finns majoriteter resp. minoriteter. Men vad jag ville konstatera var att det inte är något fel med en minoritetsregering, som är beredd att lyssna på parlamentet, så att inte den ena halvan av svenska folket ständigt blir överkörd av den andra halvan. Regeringen skall inte av prestigesugenhet till varje pris försöka stampa igenom sina åsikter utan bör vara beredd att ta hänsyn till flertalet även i parlamentet och till en betydande opinion, så att den stora allmänheten på så sätt får sina önskemål tillfredsställda. Dessutom, Hilding Johansson, är inte detta första gången vi har en minoritetsregering. Det har funnits ett antal sådana under 1970-talet, vilka har stått Hilding Johansson ganska nära. Då hörde vi kanske inte precis den diskussion som han nu tycks vilja föra. Den enda majoritetsregering som vi har haft på senare tid var den borgerliga majoritetsregeringen. En sak är att säga att en minoritetsregering kan ha betydande fördelar. En annan är att säga att den är det enda och främsta idealet i sammanhanget. Jag vill ändå påstå att en minoritetsregering är av värde i olika sammanhang. En minoritet kan inte diktera fram en minoritetsregering. Vi var ju överens om att minoritetsregeringen var en ganska lyckad lösning.

Herr talman! Hilding Johansson sade att svagheten hos regeringen Fälldin var att den inte uppträdde som en enhet. Det är ett påstående rakt ut i luften. Regeringen uppträdde som en enhet ända tills den föll. Såvitt jag vet har vi under konstitutionsutskottets granskning av statsrådsprotokollen inte hittat en enda reservation. Varenda proposition som regeringen lämnade till riksdagen var framlagd av den samlade regeringen, självfallet. Hilding Johansson tycker att det är konstigt, när det ingår tre partier i en regering, att dessa tre partier då måste ha överläggningar om den politik som skall föras och i vissa avseenden jämka sina uppfattningar. Vad är det för märkligt med det? Vad är det för principiellt förkastligt med det? Koalitionsregeringar är det normala i demokratiska stater med proportionella valsystem. I Västtyskland regerar Helmut Schmidt tillsammans med liberalerna —-jag har aldrig hört Hilding Johansson klaga över det förhållandet. I Danmark regerar socialdemokraterna tillsammans med venstre — inte har jag hört några klagomål om det från Hilding Johansson. I Finland har det varit praktiskt taget regel att socialdemokrater och ett par eller tre andra partier tillsammans ingått i en regering. Jag tycker att det är för den allmänna debatten beklagligt om man från socialdemokratisk sida skulle så att säga a priori döma ut koalitionsregeringar som en helt naturlig och riktig form av regeringar.
Herr talman! När det gäller parlamentarismen och olika regeringskombinationer bör man väl göra klart för sig att det finns möjlighet att skapa dels majoritetsregeringar, dels minoritetsregeringar och att dessa kan vara dels flerpartiregeringar, dels enpartiregeringar. Att förutsättningarna i de fyra altetnativen är skilda tror jag inte att det behöver råda någon tvekan om. Alla de här fyra konstruktionerna har sina fördelar resp. sina nackdelar. Det finns ingen anledning att nu gå närmare in på det, men vad som är intressant med minoritetsregeringarna är att ett parti kan föra fram just det budskap det står för när det bildar en enpartiregering t.ex. i minoritetsställning. Men samtidigt måste man i det politiska livet och i parlamentet vara beredd att även ta hänsyn till andras åsikter i stället för att stampa ut dem och köra över dem. Det är ändå någonting som leder till ett samförstånd över och genom partierna och som är till förmån för utvecklingen av samhället som sådant. Det framstår klart om man inte till varje pris vill hävda, precis som Hilding Johansson tidigare gjorde när han hade att mera försvara regeringen, ofelbarhetsprincipen eller om man inte kan inse att det finns synpunkter att ta hänsyn till i olika läger även om man först och främst försöker förverkliga det egna partiets Politiska budskap.

Herr talman! ”En regering som spricker kan väl inte uppträda som en enhet”, säger Hilding Johansson. Det är ytterligare ett helt logiskt påstående från Hilding Johanssons sida som jag helhjärtat kan instämma i. När regeringen har spruckit så sitter den ju inte längre, och då är den naturligtvis ingen enhet.
Herr talman! Hilding Johansson framhärdar i sina citat om regeringsmaktens förfall. Det var ju en synpunkt som blev vederlagd. Jag sade i mitt första anförande att det har bevisats — det bevisades också genom Hilding Johanssons första anförande — att det var i ett fåtal frågor som det hade gjorts förändringar, exempelvis i budgetpropositionen, som man ändå bortåt 99 24 fått igenom. Men samtidigt, Hilding Johansson, är ändå det förhållandet att man tar hänsyn till varandra inget fel i en parlamentarism, oavsett om det är fråga om en majoritetseller en minoritetsregering. Det kanske hade varit lyckat om man hade insett det även under de år då regeringsmakten låg

Herr talman! Vad jag anförde var att förslagen i budgetpropositionen hittills har gått igenom med bortåt 99 24. Sedan får vi givetvis se hur facit slutgiltigt ser ut, när vi behandlat alltsammans. Men det intressanta här är att Hilding Johansson i sitt anförande inte har lyckats bevisa riktigheten av sitt påstående att regeringsmakten förfaller, utan det framgick snarare tvärtom att regeringen fått träda tillbaka bara i några få frågor och att man där tagit hänsyn till de olika synpunkter som framförts. Jag vill i det sammanhanget betona att det icke kan vara något fel att regeringen är öppen även för de synpunkter som framförs från personer och grupper utanför de egna leden.

Herr talman! Man kan inte komma ifrån att det innebär en förstärkning att en regering, oavsett om det handlar om en majoritetseller en minoritetsregering, är beredd att ta hänsyn även till grupper utanför de egna leden i parlamentet.
Sedan alla under avsnittet Granskningsarbetets omfattning och inriktning samt avsnitten 1 — 6 anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Tillämpningen av medbestämmandelagen i samband med beredningen av regeringsärenden.
Herr talman! Efter den allmänpolitiska debatt som ägt rum här under den senaste timmen är det dags att gå över till sakfrågorna. Låt mig emellertid först ge folkpartiregeringen, efter allt ovett den har fått, en eloge för att den är så välrepresenterad här i dag. Vi var inte vana vid att statsråden satt i bänkarna under den socialdemokratiska regeringens tid, och jag tycker att det i hög grad hedrar såväl den tidigare trepartiregeringen som den nuvarande folkpartiregeringen att den fäster avseende vid dagens överläggning. Så till sakfrågan, herr talman! Frågan gäller alltså tillämpningen av medbestämmandelagen i regeringskansliet. Utskottet har ägnat en mycket stor och långvarig uppmärksamhet åt detta ärende. Behandlingen påbörjades i höstas och har sedan bedrivits bl.a. genom ett antal utfrågningar med representanter för berörda parter. Dessa utfrågningar har nedtecknats stenografiskt och finns med i utskrivet skick i utskottsbetänkandet. Därmed har vi, herr talman, utan att någon egentligen vet hur det har gått till, delvis fått de offentliga utfrågningar som kammaren så många gånger tyvärr har satt sig emot. Att de förekommer i det här sammanhanget är ju alltid något. Det möjliggör för en bredare krets än utskottsledamöterna att bedöma de utfrågningar som skett inom utskottet och som bildar grund för våra beslut. Orsaken till att utskottet har ägnat så lång tid och så stort utrymme åt dagens ärende är naturligtvis att den här verksamheten är av stort intresse med tanke på utskottets huvuduppgift, nämligen att slå vakt om den politiska demokratin i vårt land. Det är därför självklart att alla försök till eventuella intrång noga måste undersökas och om så befinns nödvändigt avvisas. Under inga omständigheter får vi tumma på den politiska demokratin. Vi skall inte skapa ett korporativt samhälle i Sverige. Efter utskottets långvariga och noggranna granskning frågar man sig om det finns en risk för en sådan utveckling. Ja, enligt min mening finns det en risk. Å andra sidan finns det också ett intresse för att ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns också hos de anställda inom den offentliga sektorn. Man frågar sig om det finns en konflikt härvidlag. Låt oss innan jag går in på den frågan se på hur förhandlingsarbetet inom regeringskansliet bedrivs i dag, och låt mig understryka att vad utskottet har sysslat med inte handlar om tillämpning av MBL i stort inom arbetslivet eller ens inom statsförvaltningen. Den här gången rör det sig uteslutande om tillämpningen av MBL inom regeringskansliet. Här ingicks i slutet av år 1976 under den borgerliga trepartiregeringen ett särskilt avtal mellan arbetsgivaroch arbetstagarparterna. Den 1 januari 1977 inrättades statens förhandlingsråd, FHR. I början av FHR:s verksamhet behandlades ett mycket stort antal ärenden. Det gällde propositioner, utredningsdirektiv m.m. Man tog det säkra för det osäkra, och alltför många ärenden fördes, enligt min och uppenbarligen också enligt andras mening, till information och förhandling. Tydligen insåg alla parter ganska snart att det här inté var en rimlig ordning, och i december 1977 ändrade man handläggningsordningen, så att FHR:s förhandlingsverksamhet endast skulle omfatta sådana tilltänkta regeringsoch departementschefsbeslut som enligt MBL äger tillämpning på förhållandet mellan staten som arbetsgivare och de statsanställda. Annat material överlämnas numera icke till FHR för information eller förhandling. ä R Nå, det här låter ju någorlunda betryggande. Jag måste dock, herr talman, erkänna att jag känner en viss oro för framtiden. Vi har sagt att den politiska demokratin under inga omständigheter får trädas för när, och är det något organ som skall vara särskilt observant är det naturligtvis riksdagen. Utskottet slår också fast att det är av största vikt i förhandlingsarbetet att båda parter respekterar den politiska demokratin. Utskottet har funnit att parterna hittills har varit angelägna om att göra detta. Herr talman! Det har säkert funnits en strävan i denna riktning, men nu är det inte alltid så lätt att tolka, och parterna har nog ibland haft olika meningar om vad som rubbar den politiska demokratin och vad som bara handlar om förhållandet mellan staten som arbetsgivare och de anställda. Under det här förhandlingsarbetet har vi ju fått exempel på att man har haft olika uppfattningar. I frågan om valet av utredningsman för en utredning rörande överförandet av det statliga huvudmannaskapet för Karolinska sjukhuset till landstingskommunalt huvudmannaskap hade man olika uppfattningar. Frågan fördes till arbetsdomstolen, låt vara att man sedan förlikades. Detta är bara ett exempel på skiljaktiga meningar om huruvida det rörde sig om en politisk fråga eller var en förhandlingsfråga. Vid de utfrågningar vi har haft inom utskottet har det varit klart att vissa frågor som vi betraktat som en sak för riksdagen att besluta om, i framtiden kan komma att betraktas som frågor som man skall förhandla om och där riksdagen alltså inte de facto har beslutanderätten. Det gäller exempelvis lokalisering av militärförband. Här finns det ju i hög grad personalaspekter. Man har menat att det visst skall gå att förhandla också om sådant. Utbildningsfrågorna har ju också i hög grad personalaspekter, t.ex. när det gäller lokaliseringen av olika utbildningsinstitutioner. När det rörde sig om beslutet om sjöbefälsskolorna morrade de berörda parterna litet och sade: Här har vi ändå förhandlat, och sedan går riksdagen och ändrar på det. Det tyckte man inte om, och nu kunde man inte driva frågan vidare. Men vi ser alltså tecken på att det här inte är så självklart som man ibland vill göra gällande. Det kan inte heller, herr talman, uteslutas att propositionsarbetet blir försenat. Och vad händer om arbetstagarparten sätter makt bakom sina protokollsanteckningar? Hittills har man inte gjort detta utan när förhandlingen varit avslutad — och man kommit någorlunda överens men ändå gjort en protoköllsanteckning — avstått från att driva sina krav. Vem står egentligen i fortsättningen för ett regeringsbeslut som man förhandlat om? Formellt är det naturligtvis regeringen, men vad händer om den går ut och skyller ifrån sig och säger att den egentligen ville ha ett annat förslag men kände sig tvingad att ge vika för de fackliga organisationerna? Alldeles så enkelt är det här i praktiken inte. Herr talman! Det är glädjande att utskottet blivit enigt i sin bestämda skrivning att man skall slå vakt om den politiska demokratin. Det är också mycket glädjande att utskottet skrivit att man avser att med uppmärksamhet följa den fortsatta förhandlingsverksamheten. Det finns anledning, tror jag, att ganska snart återkomma till den här frågan.

Herr talman! Bertil Fiskesjö och Anders Björck har i nämnd ordning anfört några synpunkter på frågan om MBL:s tillämpning i regeringskansliet. Bertil Fiskesjö fattade sig mycket kort, men jag tolkade honom så, att han ansåg att tillämpningen skett på ett alltigenom tillfredsställande sätt. Anders Björck hade kanske en något annan syn på det hela, men det var inte så stor skillnad. Han framhöll att man skall akta sig för att tumma på den politiska demokratin. Han sade någonting sedan som jag reagerade litet emot: Man skall inte skapa korporativism. Han kände en viss oro inför en framtida utveckling på det här området. Som också Anders Björck sade är utskottet enigt på den här punkten. Jag har alltså ingen anledning att polemisera mot Anders Björck även om jag i vissa stycken har en något annan syn på frågorna än han hade. Jag vill anlägga några synpunkter på det här avsnittet. När vi diskuterar det är det framför allt två frågor som man ställer i förgrunden, nämligen för det första — som också antytts redan — gränsdragningen mellan den politiska demokratin och fackligt inflytande, för det andra frågan om den äv MBL uppkomna arbetsordningen har medfört försening vid regeringsärendenas handläggning. De här frågorna har något debatterats tidigare i massmedia och kanske i viss mån även annorstädes. Man har framfört olika synpunkter på . medbestämmandelagen och dess tillämpning på regeringsnivå, så att säga. Någon har sagt att det inte har skett någon större ändring jämfört med tidigare ordning på den offentliga sektorn och dess förhandlingsverksamhet. Man kan då undra: Är det bara en institutionalisering? Man kan inte avfärda frågan så lätt att man bara kallar det hela institutionalisering. Tidigare hade man olika praxis inom departementen i skilda frågor, och det var naturligtvis inte bra för någon av parterna. Nu är det bättre på det området. Nu kan man förhandla på en bredare bas än bara på verksnivå, och det anses vara en tillgång. Det är nu ett klararemönster än tidigare, med renodlade regler, och det hela blir då — om jag fattar det rätt — mer lättarbetat. Det har vid något tillfälle — måhända i form av en fråga — antytts att FHR:s tillkomst kanske lett till en krångligare förhandlingsprocedur, men jag tycker inte att så är fallet. FÅR är nu erkänt som ett viktigt organ, vars tillkomst var berättigad, och det förorsakar inte något som helst krångel. Nuvarande ordning ger möjlighet till mera av lokal och regional verksamhet än tidigare. "Inom ramen för vad som centralt är fastställt kan man lokalt förhandla och sluta vissa avtal. Vilka typer av avtal det gäller skall jag inte gå in på nu. Det lär dock finnas professorsord på att nuvarande förhandlingsordning verkar överorganiserad och skulle vara onödigt byråkratisk. Det framhålls från det hållet att det kunde räcka med att förhandla bara på verksnivå. Jag vill nog hävda att en förhandlingsrätt enbart på verksnivå inte torde vara lika meningsfull som den ordning som f. n. gäller. Man kanske t.o.m. kan säga att det inte överensstämmer med tidens anda. Allt fler människor och grupper stödjer krav på ökat inflytande för de anställda, och samarbetsbehovet tränger på mer och mer och går djupare och djupare. Samarbete på detta område liksom på många andra — för att inte säga alla — områden leder normalt till ökad effektivitet, vilket gagnar de parter som berörs. Det träffade medbestämmandeavtalet är ganska omfattande. Ändå har i varje fall hittills ingen haft anledning att vända sig till den politiska nämnden för att pröva någon sakfråga. Detta faktum vittnar väl om att gränsen mellan politisk demokrati och fackligt inflytande inte har rubbats. Det allmänna omdömet synes vara att ifrågavarande förhandlingsverksamhet, efter MBL:s tillkomst, har fungerat på ett tillfredsställande sätt. Jag vill också ta upp ytterligare en liten delfråga, nämligen spörsmålet om huruvida nuvarande förhandlingsordning har försenat arbetet i regeringskansliet. Mitt svar är nej. Parterna är överens om att MBL-förhandlingar inte har spräckt några fastställda tidsscheman. Representanter för statens förhandlingsråd framhåller också, att personalorganisationerna genomgående mycket positivt har medverkat till att MBL-förhandlingar fungerat smidigt och väl. Från budgetdepartementet har vi informerats om att nuvarande förhandlingsordning har fått fastare former och att verksamheten blivit bättre och vunnit mera stadga genom några års erfarenhet. Låt mig avslutningsvis säga att det råder enighet mellan parterna på området och att utskottet är enhälligt i sin skrivning.

Herr talman! Låt mig säga att vi befinner oss i begynnelsen av en intressant utveckling. Det är därför som vi i utskottet har funnit anledning att så pass noga se på vad som händer. Det berör oss här i salen i hög grad om vi får en utveckling som gör att de politiska instansernas möjligheter att bestämma över utvecklingen begränsas. Holger Mossberg sade att det förhållandet att inget ärende hittills gått till den s.k. politiska nämnden är ett tecken på att parterna har hållit sig på mattan. Ja, kanske det. Men paradoxalt nog kan man faktiskt beklaga att den politiska nämnden aldrig har fått träda i funktion. Just genom att den inte har fått göra det, har vi inte fått någon avstämning på var parterna befinner sig i den utveckling som nu äger rum. Det kan faktiskt innebära — jag säger fortfarande paradoxalt nog — att de båda parter som finns av olika skäl kan driva fram en utveckling som skulle behöva korrigeras av just den nämnd som vi här talar om, som har speciella uppgifter och är sammansatt på ett speciellt sätt. Jag skall inte här säga mer, herr talman, då jag tror att Holger Mossberg och jag i grunden är eniga om att vi måste slå vakt om den politiska demokratin. Anledningen till att jag i dag har engagerat mig i denna fråga är bl.a. att det är lätt att säga detta — teoretiskt sett är vi säkert överens, men i praktiken finns det en lång rad svåra gränsdragningsfall, och där måste vi i fortsättningen vara mycket observanta. i Det ankommer naturligtvis i hög grad på dem som i framtiden sitter i kanslihuset att vara mycket noggranna och, om det uppkommer besvärliga fall, inte tveka att för en gångs skull hellre fälla än fria, nämligen se till att man i sådana lägen prioriterar den politiska demokratin framför inflytandet från organisationerna. Det gäller naturligtvis bara i detta speciella avseende. Jag upprepar och avslutar med att säga att vi här inte talar om MBL:s tillämpning i stort.
Herr talman! Mycket kort: Anders Björck sade att det kanske skulle ha varit bra om den politiska nämnden hade fått pröva en fråga. Då skulle vi ha fått en s.k. avstämning, och det tyckte Anders Björck skulle ha varit värdefullt. Jag tycker tvärtom att det är bra om den politiska nämnden aldrig behöver ingripa, eftersom det är ett tydligt bevis på att parterna inte har någon tanke på att kränka den politiska demokratins gränser.
Herr talman! Missförstå mig inte nu, herr Mossberg, men det är faktiskt så att de allra flesta ”brott” inte blir upptäckta. En utveckling av detta slag behöver alltså inte innebära att allting är frid och fröjd. Som jag sade kan parterna av olika skäl — tidsskäl, bekvämlighetsskäl, strävan att undvika en uppslitande debatt — föredra att ge med sig litet för mycket framför att driva frågan till just denna nämnd. Jag hoppas innerligt att herr Mossbergs tolkning är korrekt att det faktum att nämnden aldrig har fått pröva någon fråga innebär att det inte råder några problem, men helt säker kan man tyvärr inte vara.
Herr talman! Jag vill bara säga ett par saker med anledning av att den offentliga sektorns särskilda nämnd har kommit på tal. Nämnden har framhållits som ett slags vaktorgan för att de gränser när det gäller den politiska demokratin som vi alla vill bevara inte skall överskridas. Nu är denna offentliga sektorns särskilda nämnd i själva verket ett ganska bräckligt organ. Jag tror att det var Holger Mossberg som sade att den särskilda nämnden inte har fått tillfälle att pröva någon sakfråga. Det kan leda fel, om man i detta sammanhang använder uttrycket sakfråga. Det är faktiskt på det sättet att denna särskilda nämnd för det första själv inte till bedömning kan ta upp en fråga som den anser intressant. För det andra är nämndens utslag — om det nu någon gång skulle komma ett sådant — inte bindande för parterna utan enbart rådgivande.

Man kan alltså inte ens hänföra enskilda sakfrågor till nämnden. Jag har bara velat göra det klarläggandet.
Sedan de under avsnittet Tillämpningen av medbestämmandelagen i samband med beredningen av regeringsärenden anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Regeringens prövning av vissa byggnadsärenden m.m.

Herr talman! I förra årets upplaga av konstitutionsutskottets granskningsbetänkande behandlades vissa frågor rörande regeringens handläggning av ärenden enligt byggnadslagstiftningen. Vidare behandlades dels trepartiregeringens prövning av några uppmärksammade planärenden där åkermark berörts — Ope-Torvallaområdet intill Östersund, som nu har ställt till med många bekymmer för Östersunds kommun —, dels den socialdemokratiska regeringens och trepartiregeringens praxis i fråga om dispensgivning från det s.k. tätbebyggelseförbudet. Också i årets granskning har frågor som rör regeringens handläggning av byggnadsärenden tagits upp. Utskottet har då tagit del av vissa uppgifter rörande ärendeutveckling och organisatoriska förändringar inom: bostadsdepartementet. Utskottet har vidare granskat regeringens prövning av ärenden som gällt undantag från bebyggelseförbudet inom strandskyddsområde enligt naturvårdslagen. Granskningen av dispensgivningen på detta område innefattar, i likhet med föregående års undersökning av dispenser från tätbebyggelseförbudet, en jämförelse mellan den socialdemokratiska regeringens och trepartiregeringens praxis. Antalet avgjorda ärbnden inom bostadsdepartementet har nu åter ökat efter en stagnation under år 1977 —-en blygsam men dock ökning. Fortfarande måste emellertid balanserna av icke avgjorda ärenden karakteriseras som otillfredsställande höga. Utskottet kommer att uppmärksamt följa det fortsatta resultatet av de åtgärder som hittills vidtagits och fortsättningsvis kommer att vidtas i syfte att komma till rätta med handläggningsfrågorna inom bostadsdepartementet. Granskningen av dispensgivningen från strandskyddet bygger på en undersökning som företagits inom utskottets kansli. Syftet med strandskyddet är att slå vakt om allmänhetens — de icke jordägandes — möjligheter till bad och friluftsliv inom strandområden. Strandskyddet blev hösten 1974 obligatoriskt och skall omfatta landoch vattenområden intill 100 m från stranden. Inom detta område får icke helt ny byggnad uppföras eller befintlig byggnad ändras för att tillgodose ett väsentligen annat ändamål än det, vartill byggnaden tidigare varit använd. Undantagna från förbudet är bl.a. anläggningar eller åtgärder som behövs för jordbruket, fisket, skogsskötseln eller renskötseln och som ej tillgodoser bostadsändamål, som det heter. Undantag får medges från bebyggelseförbudet ”när särskilda skäl föreligga”. Departementschefen ansåg 1974 — propositionen 1974:166, s. 97 — att dispensmöjligheten borde tillämpas restriktivt. Naturvårdsverket har i rekommendationer till länsstyrelser och kommuner närmare angivit i vilka fall ”särskilda skäl” bör kunna föreligga. Enligt huvudregeln prövas fråga om dispens från förbudet mot bebyggelse m.m. inom strandområde i första instans av länsstyrelse. Det är inte ovanligt att ett byggnadsföretag inom strandskyddsområde samtidigt innefattar tätbebyggelse med den innebörd som begreppet har i6 § byggnadslagen. Besvär över länsstyrelses beslut I ärenden som endast avser strandskydd bereds i enlighet med 2 § departementsförordningen — 1963:214 —ijordbruksdepartementet. Enligt samma paragraf handläggs ärenden rörande byggnadsväsendet inom bostadsdepartementet. Ärenden där regeringens prövning avser undantag både från bebyggelseförbud inom strandskyddsområde och från tätbebyggelseförHud faller alltså inom två departements verksamhetsområden. Sådana ärenden skall i enlighet med 5 § departementsförordningen handläggas inom det departement till vilket ärendena huvudsakligen hör och beredas i samråd med chefen för det andra departementet is.k. gemensam beredning. Det ankommer i första hand på länsstyrelsen att bedöma till vilket departement ett s.k. blandat ärende huvudsakligen hör. Det är av betydelse från både sakliga och arbetsmässiga synpunkter att gemensam beredning sker så tidigt som möjligt. Vid granskningen har observerats att beträffande några blandade ärenden — inom såväl jordbrukssom bostadsdepartementet — saknades anteckning idet protokollerade beslutet om att gemensam beredning ägt rum. Självfallet måste sådana anteckningar göras för att det skall stå klart även för utomstående att beredningen skett på ett korrekt sätt. När det gäller förfarandet vid beredningen av ärendena har vissa skillnader konstaterats mellan jordbruksoch bostadsdepartementet. Medan jordbruksdepartementet i så gott som samtliga ärenden inhämtade länsstyrelsens yttrande, avgjordes en tredjedel av de ärenden som handlades inom bostadsdepartementet utan föregående remiss till någon myndighet. Man måste ifrågasätta det lämpliga i att ärenden av så likartat slag som det här är fråga om blir föremål för olikartad beredning inom regeringskansliet beroende på vilket departement som har beredningsansvaret. I naturvårdslagen anges såsom förutsättning för att undantag från bebyggelseförbudet inom strandskyddsområde skall kunna medges att särskilda skäl skall föreligga. I förarbetena sägs att frågan huruvida särskilda skäl föreligger i det enskilda fallet får bedömas mot bakgrund av den avsedda inskränkningens art och områdets betydelse för rekreation. Jag har tidigare nämnt att departementschefen i propositionen betonade att dispensmöjligheten borde tillämpas restriktivt. Antalet ärenden där regeringen gett dispens från strandskyddet har ökat markant mellan första halvåret 1976 och första halvåret 1978. Bifallsprocenten har ökat från 4 till 22 för de ärenden vilka uteslutande beretts inom jordbruksdepartementet, alltså de rena strandskyddsärendena. I de ärenden som beretts gemensamt av jordbruksoch bostadsdepartementen och där bostadsministern varit föredragande i regeringen är ökningen ännu större. Under första halvåret 1976 bifölls endast ca 5 26 av ärendena, under första halvåret 1978 inemot hälften av ärendena — 48 96. Dessa siffror visar klart att en ny och mer generös praxis när det gäller att tillåta bebyggelse inom strandskyddat område vann insteg under trepartiregeringens tid. Den förändrade inställning i dessa frågor som regeringen intagit belyses också i två enskilda regeringsbeslut som tagits upp i årets granskning. Det ena ärendet avsåg en tillbyggnad av ett fritidshus på Gotland, i ett område där förordning om strandskydd för landskapsbilden förelåg. Det andra ärendet gällde tillstånd att uppföra enfamiljshus m.m. på fastigheter inom ett område av Avesta kommun där det råder tätbebyggelseförbud och förordning om strandskydd. Vad beträffar Gotlandsärendet har anmärkts att regeringen i detta ärende gått emot samtliga berörda lokala instanser, dvs. byggnadsnämnden och länsstyrelsen. Även naturvårdsverket har i yttrande över besvären avstyrkt bifall, bl.a. med hänvisning till att ”även en tillbyggnad, särskilt med den i ansökan angivna storleken, skulle här få en negativ effekt på landskapsbilden”. Det har uppstått en livlig debatt om detta i massmedia sedan regeringen fattat sitt beslut, och det finns en stor oro för prejudikatsverkan. Även i Avestaärendet har regeringen gått emot berörda myndigheter. Detta har skett utan att dessa myndigheter har fått tillfälle att yttra sig över besvären, trots att besvärsskrivelsen innehöll nya omständigheter av betydelse för bedömningen av ärendet. Från socialdemokratiskt håll finner vi att båda departementscheferna handlat anmärkningsvärt, och det ger mig anledning att yrka bifall till den vid det här aktuella avsnittet fogade reservationen nr 1.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har vid sin granskning av regeringens handläggning av vissa byggnadsärenden även i år tagit del av uppgifter om utvecklingen när det gäller antalet ärenden och organisationsförändringar inom departementet. Yngve Nyquist har redogjort för utskottets enhälliga skrivning på den här punkten, och jag finner ingen anledning att upprepa det han sagt. Jag vill bara göra det konstaterandet att en viss förbättring skett som följd av de ansträngningar som gjorts för att komma till rätta med situationen. Fortfarande kan dock balanserna betecknas som otillfredsställande, och det är utskottets avsikt att med uppmärksamhet följa de åtgärder som vidtagits eller kommeratt vidtas när det gäller handläggningsfrågorna inom departementet. Det finns alltså inga delade meningar i utskottet. Särskilt har också dispensgivningen från strandskyddet granskats. Även här har Yngve Nyquist utförligt redogjort för utskottets beskrivningar av bakgrund, antal ärenden, ärendenas fördelning osv. Jag finner inte heller anledning att återupprepa detta. Frågan om dispenser är en prövning som följer naturlig praxis här i landet. Avgörandet kommer först i en lägre instans, men möjlighet finns att senare pröva frågan i en högre instans. Det är där våra uppfattningar skiljer sig åt. Socialdemokraterna hävdar att avsteg gjorts från gällande regler. Grunden för ett sådant påstående är ganska dålig, efter vad jag kan finna. Reglerna innebär att en part har besvärsrätt, och avsikten med detta är att få frågan prövad. Om man vid denna prövning gör en annan bedömning, drar andra slutsatser, än första instans gjort kommer man till olika slutsatser. Jag tycker att man i samband med resonemanget om procentsatser av ärendenas antal — om det blivit avslag eller bifall — bör notera att det största antalet beslut sker på det lokala planet. Det finns i bilagsmaterialet en uppgift om att under det första år reglerna om en restriktiv tillämpning gällde, beviljades på den lokala nivån 85 26 av de 3 000 ansökningar om dispens från strandskyddet som kom in. Att det skett en förändring från första halvåret 1976 till andra halvåret 1978 från 96 96 avslag till 67 26 avslag på inkomna besvär är inte en grund, som jag ser det, till att påstå att vi har fått en annan praxis, som egentligen borde ha föranlett ett förslag till riksdagen. Att en regering haren annan uppfattning och bedömning än en tidigare kan med mina utgångspunkter vara naturligt — det kan kanske t.o.m. vara ett skäl till att det sker ett majoritetsskifte. Vi har också sagt från utskottets sida att naturvårdslagen inte uppställer någon annan förutsättning för regeringens rätt att medge undantag från bebyggelseförbud än att särskilda skäl skall föreligga. Och frågan om det föreligger särskilda skäl i det enskilda fallet får alltså bedömas mot bakgrund av den avsedda inskränkningen och områdets betydelse för rekreation. Utskottet kan inte finna annat än att regeringens motiveringar i princip ansluter sig till de riktlinjer för ställningstagande i detta hänseende som regeringen har haft att besluta utifrån. Utskottet gör då inget uttalande i frågan. Slutligen gäller det de två beslut som har redovisats särskilt i fråga om tillståndsärenden på Gotland och i Avesta. Där kan det beträffande Gotlandsärendet noteras att jag har erfarit att det kommer igen till regeringen som en prövning om dispens ifrån tätbebyggelseförbudet. I övrigt har vi sagt att granskningen inte ger utskottet anledning till särskilt uttalande i det ärendet och inte heller i Avestaärendet. I det senare fallet vill jag notera att det i de förberedande beslutsinstanserna inte förelåg någon total enighet kring ärendets avgörande. Det har också i reservationen framhållits att nya omständigheter skulle ha tillkommit. Det är en bedömningsfråga. Regeringen har utifrån sin praxis ansett att det inte varit några sådana nya omständigheter som skulle ha föranlett skäl till remiss. I reservationen tas också upp den skriftväxling som förekommit och som kammaren kan ta del av i betänkandet. Brevet från bostadsministern innebär inte — såvitt jag kan se — något löfte, som det har gjorts gällande, utan det är en uppmaning att pröva ärendet genom de instanser som finns, överprövning hos länsstyrelsen och eventuellt överklagande till regeringen. Att ge en sådan uppmaning till en enskild människa som vänder sig till en myndighet, politiker eller regering kan väl inte vara felaktigt eftersom alla bör känna till de rättigheter som föreligger i det enskilda fallet. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till förslagen i utskottets betänkande.

Herr talman! Grunden är ganska vag för en anmärkning, säger Bengt Kindbom. Det har vi naturligtvis delade meningar om. För det första anser jag att det är betänkligt från rättssäkerhetssynpunkt om gällande lagstiftning urholkas genom en alltför generös tillämpning av vissa undantagsbestämmelser som vid lagens tillkomst förutsattes få en mycket restriktiv användning. En utveckling av det slaget sprider osäkerhet bland medborgare och rättstillämpande myndigheter om lagstiftningens innebörd. För det andra har saken också en konstitutionell sida. Med den metod som regeringen valt har riksdagen först genom konstitutionsutskottets granskning i efterhand fått möjlighet att ta ställning till förändringen. Den korrekta metoden hade självfallet varit att i en proposition till riksdagen föreslå de uppmjukningar i naturvårdslagstiftningen, i markägarnas intresse, som denna förändring i realiteten inneburit, herr Kindbom! Vidare är den korta motivering som regeringen lämnat för sitt ställningstagande i Gotlandsärendet föga upplysande när det gäller de överväganden som legat till grund för beslutet. Bl. a. framgår det inte att beslutet inte skulle uppfattas som prejudicerande. Reservanterna finner det anmärkningsvärt att regeringen på detta sätt har ignorerat en enhällig lokal opinion och landets högsta naturvårdande myndighet utan att närmare motivera sitt ställningstagande. Nu säger herr Kindbom att Gotlandsärendet kommer igen till regeringen. Ja, då får vi hoppas att det sker en mycket noggrann prövning av det då.
Herr talman! Yngve Nyquist sade att användningen skulle vara mycket restriktiv. Jag vill peka på att det vid en interpellationsdebatt, där jordbruksministern var inblandad, talades om att undantag skulle göras ”ytterst restriktivt”. Jag har inga andra förarbeten tillgängliga än de som finns redovisade i utskottets betänkande, och där står det att undantagsbestämmelserna ”tillämpas restriktivt” och inte ”mycket restriktivt”. Jag menar att grunden för en anmärkning är vag, när man talar om att det har skett en så stor förändring att det är problem från rättssäkerhetssynpunkt. Huruvida särskilda skäl föreligger eller inte är en bedömningsfråga. I detta fall kan jag peka på att jag själv har besvärat mig till länsstyrelsen och att länsstyrelsen då haft en annan uppfattning än byggnadsnämnden. Länsstyrelsen skriver t.o.m. att byggnadsföretaget som sådant var både motiverat och angeläget. Jag kan inte förstå att den omständigheten att man gör en annan tolkning har påverkat rättsläget. Detsamma gäller den konstitutionella sidan. Det är ju så här i en rad frågor där man har att göra bedömningar och några exakta riktlinjer för regeringens handläggning inte finns. Skulle vi införa den ordning reservanterna vill ha på samtliga dessa områden finge vi tillämpa en helt ny konstitutionell praxis, där regeringen vid i princip varje besvärsärende finge gå till riksdagen för att få ett beslut godkänt.
Herr talman! Bengt Kindbom återkommer till att detta är en bedömningsfråga. Det är det. Här står uppfattning mot uppfattning om hur sådana här ärenden skall handläggas. Vi socialdemokrater menar att strandskyddets betydelse är så stor att man verkligen skall vara ytterst restriktiv. Jag skall också beröra det andra ärende som varit föremål för specialgranskning, nämligen det som vi har kallat Avestaärendet. Hilding Johansson poängterade i sitt första inlägg det synnerligen märkliga i att dåvarande bostadsministern skrev till sökanden på ett sådant sätt att det kunde uppfattas som ett löfte att bifalla i en kommande besvärsskrivelse. Reservanterna finner att bostadsministerns handläggning av det ärendet var anmärkningsvärd. Tycker inte också herr Kindbom att det var en ganska säregen form av besvärsanvisning som gjordes i den skriftväxlingen?
Herr talman! Jag noterar ånyo att Yngve Nyquist vidgar tolkningen genom att säga att socialdemokraterna anser att man är ytterst restriktiv i frågor som rör strandskyddet. Det må man tycka, men om riksdagen har sagt att man skall vara restriktiv, så skall man väl också vara det. Socialdemokraterna menar tydligen att avslag på alla besvärsärenden av den här arten är det naturliga och det som skall vara utgångspunkten. Det betyder att vi inte kan uppnå större enighet än vad som har redovisats.
Sedan samtliga under avsnittet Regeringens prövning av vissa byggnadsärenden m.m. anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Regeringens tillämpning av villkorslagen.

Herr talman! Socialdemokraterna har, som vi hört, en del invändningar mot trepartiregeringens hantering av laddningsansökningarna för Ringhals 3 och Forsmark 1. Det är i och för sig inte så konstigt. Socialdemokraterna har ständigt jagat på för att Sverige skulle bindas upp i ett så stort atomkraftsberoende som möjligt. Hade socialdemokraterna fått råda, hade vi väl nu i det närmaste haft 12 atomkraftverk och varit på väg mot 13, laddade och producerande atomsopor, som ingen vet vad vi skall göra med. Villkorslagen behövdes inte, menade socialdemokraterna. I valrörelsen 1976 förklarade Olof Palme att avfallsfrågan var löst. Den hade AKA utredningen klarat av. Var och en som läst AKA-utredningen visste att det inte var på det viset. Man hade inte klarat av den frågan i Sverige lika litet som i något annat land. Senare gick man över till en annan linje: avfallsfrågorna var ingenting att bekymra sig för. Dem skulle man klara av någon gång i en ljusnande framtid, om bara de utmärkta vetenskapsmännen och teknikerna fick något 20-tal år på sig. Bygg och ladda, bygg och ladda — det var budskapet. Att ifrågasätta detta budskap var näst intill fosterlandsförrädiskt. Om man stoppade upp atomkraftsutbyggnaden skulle det leda till landets ruin och mörka undergång. Regeringen tog under centerns ledning dess bättre seriösare på de här frågorna. Och att det inom regeringen var centern som härvidlag drev på är ingen hemlighet. Villkorslagen genomdrevs. De krav som där angavs skulle vara uppfyllda, innan laddningstillstånd gavs till nya atomkraftverk. Säkerheten fick inte nonchaleras. Nu är trots allt tonen i den socialdemokratiska reservationen tämligen mild. Hilding Johanssons anförande var också försiktigt hållet. Det är stor skillnad gentemot de käcka trumpetstötar som fanns i motsvarande reservation och anförande i fjol. Detta har naturligtvis sin förklaring. Socialdemokraterna har nyligen bytt fot. Vad detta fotbyte i sak innebär är väl ännu inte med någon större klarhet uppenbarat. Men man vill åtminstone ge sken av att man nu minsann också ser allvarligt på säkerhetsfrågorna. Det var ett tag sedan socialdemokraterna ställde frågor i kammaren om när de aktuella atomkraftverken skall laddas. Tidigare duggade frågorna om energipolitiken tätt. Det var ett tag sedan man hörde något om den ansvarslösa miljonrullning som de färdiga atomkraftverken påstods åstadkomma. Man hör inte längre något om arbetslöshet och industrinedläggelse i den ansvarslösa energipolitikens släptåg. Det är så tyst. Det är tyst också från moderater och folkpartister. Det som tidigare var ansvarslöst har blivit ansvarsfullt. Någonting har således hänt. Vi får se hur länge de nya insikterna står sig. Under tiden står de oladdade Ringhals 3 och Forsmark 1 och ruvar över sin tomhet. Ringhals 2 är avstängd, och det är osäkert när ens atomkraftsentusiasterna vill sätta i gång den igen. Barsebäck 1 står stilla minst ett halvår efter det att generatorn i en explosionsartad brand flugit i luften. Miljonerna rullar som aldrig förr. Så står det till med de stora energidrömmarnas idiotsäkra flaggskepp. Och polismästarna kräver kulsprutepistoler och säkerhetsstyrkor för att kunna skydda folkets kraftverk mot folket självt. Atomkraftens problem är desamma som de alltid varit även i övrigt — olösta. Socialdemokraternas reservation är mild i tonen. Någon tacksamhet över att Forsmark 1 och Ringhals 3 inte kom att laddas antyder den dock inte. I stället anklagas regeringen för att handläggningen hösten 1978 tog för lång tid. Det tycker inte jag. Det var bra att man tog tid på sig, och det var bra att man avslog laddningsansökningarna efter mycket krångel från folkpartister och moderater i regeringen. Hur avfallet skulle förvaras visste man inte. Det vet man inte än. Det skulle ha varit ansvarslöst att skaffa oss atomsopor från ytterligare två reaktorer på halsen, innan vi vet vad vi skall göra med det avfall vi tyvärr redan har. Om socialdemokraterna i sin reservation skjutit in sig på att regeringen godtog upparbetningsavtalet med Cogema, så skulle jag ha haft förståelse för detta. Det kan man nämligen sätta många frågetecken för. Men det gör man inte. Med något slags sömngångaraktig eftersläpning från tidigare positioner tycker man i stället att det gick för långsamt att få fram beslut i deponeringsfrågan. Sanningen är ju den att socialdemokraterna på den tiden det begav sig ansåg att regeringen borde ha gett laddningstillstånd direkt utan några mellanliggande — som de så föraktligt kallade det — politiska borrhål. I regeringen drev moderater och folkpartister länge ungefär samma linje. Den snabba laddning som de ville ha fram hösten 1978 och långt in på våren i år hörs det dock ingenting om nu sju månader senare. Någonting har således hänt. Så kritiseras i reservationen den presskommuniké som de tre partiledarna lämnade när beskedet om att avslå laddningsansökningarna offentliggjordes. Det kan man göra. Den kommunikén är — det erkänner jag gärna — inget under av klarhet. Men kommunikén var inget regeringsbeslut. I regeringsbeslutet, som togs en vecka senare och som är fogat som underbilaga 3 till handlingarna i konstitutionsutskottets betänkande, finns inte de påtalade oklarheterna. Det är helt givet — det håller jag med Hilding Johansson om —-att regeringen har det slutliga beslutsansvaret så länge detta inte är delegerat till underlydande myndighet. Den tredje punkten i socialdemokraternas reservation gäller det så omskrivna papper som energiministern lät distribuera vid presskonferensen. Det är svårt att förstå uppståndelsen. Vid presskonferenser brukar man dela ut papper. Avsikten var att lämna klarläggande upplysningar om innebörden av en passus i det nyss nämnda pressmeddelandet.

Så enkelt var det. Strax dessförinnan hade f. ö. Gösta Bohman förklarat att säkerhetsfrågorna var lösta till 99 96. Med sådana vilseledande uttalanden skadade det sannerligen inte med litet extra information. F. ö. har jag inte innan denna episod inträffade och blev så omtalad och utnyttjad som slagträ mot centern hört att någon på en presskonferens blivit anklagad för att ha lämnat extra information. Vidare har jag svårt att förstå att socialdemokraterna som i övrigt klagar över att presskommunikén var oklar har invändningar mot att denna oklarhet skingrades på åtminstone en punkt. Herr talman! Med förhoppning om en fortgående tillnyktring bland atomkraftsentusiasterna ber jag att få yrka bifall till utskottets skrivning.

Herr talman! Hilding Johanssons gränsdragning mellan vad som skall anses vara en granskning av regeringen och vad som är politiska inlägg varierar alltefter tid och läglighet. Det kan man lätt konstatera genom att jämföra de mycket hårda politiska angrepp som riktades mot regeringen i den förra dechargedebatten och vad som ägt rum i dag. Av regeringsbeslutet framgår klart att det är regeringen som beslutar i laddningsfrågorna, och ingen har såvitt jag kan förstå ifrågasatt det. Det papper som Hilding Johansson klagar över att Olof Johanssons informationssekreterare lät distribuera innehåller en rad punkter tagna från KBS. Dessa punkter anger de krav som skall uppställas. Jag hinner här inte redogöra för alla kraven, men jag kan läsa upp några. Krav nr I är: ”Bergförvaret skall anläggas i sådana bergarter att någon risk för framtida malmletning eller mineralutvinning ej kan komma i fråga.” Jag kan inte tänka mig att Hilding Johansson eller några andra kritiker menar att vi skulle lägga atomsoporna där vi sedan skall gräva efter mineraler. ”Bergförvaret skall anordnas så att det icke skärs igenom av sådana sprickzoner i vilka framtida bergrörelser kan utlösas.” Inte heller här tror jag att Hilding Johansson och andra kritiker har någon annan uppfattning och anser att vi skall placera atomsoporna i ett berg som rör sig fram och tillbaka eller där vi t.o.m. kan få jordbävningar. Det tredje kravet är: Om vi får ett läckage i förvarets berggrund är det viktigt att vi vet att radioaktivitet inte går ut i grundvattnet. Min taletid är nu slut, och jag hinner inte läsa upp de övriga kraven. De är av precis samma karaktär: sakliga upplysningar om oundgängliga krav på bergsformationen för att man över huvud taget skall kunna tänka sig att stoppa ned atomsoporna i berggrunden.

Herr talman! Hilding Johansson tycker fortfarande att det är märkligt att föredragande statsrådet i ett ärende vid en presskonferens lämnar kompletterande uppgifter till de närvarande journalisternas sakliga upplysning. Jag tycker att hela den debatten är komisk. Den hade naturligtvis inte kommit i gång om man inte på sina håll hade ansett det förenligt med sina intressen att vrida detta så att man, med hjälp av en överväldigande dominans i pressen, skulle kunna åstadkomma hårda attacker mot centern. Det var ett rent politiskt motiv som låg bakom kritiken. Några sakliga skäl för den finns inte. Vid regeringens presskonferenser sitter det en rad ledamöter från regeringen, statssekreterare och informationssekreterare. Informationer lämnas på olika sätt. Det är onekligen en utvidgning av utskottets granskningsverksamhet om vi i framtiden skall granska inte bara regeringsbesluten utan också de presskonferenser som regeringar av olika kulörer håller. Det blir en rätt stor granskningsuppgift, åtminstone när vi skall ta itu med alla de presskonferenser som den nu sittande regeringen har hållit.